Fru talman! Krister Örnfjäder har frågat mig om min syn på sambandet mellan energianvändning och välfärd, hur det i dagsläget i så fall ser ut och hur det i framtiden kan komma att utvecklas. Krister Örnfjäder har vidare frågat vilka investeringar och kostnader som jag anser kommer att krävas per år fram till 2030 för att uppnå fossilfrihet. Frågorna ställs mot bakgrund av minskande oljetillgångar och risken för bristsituationer. Som jag ser det handlar frågorna i grunden om dagens oljeberoende.

Det här är några av många komponenter i ett långsiktigt arbete där politiken fokuserar på att stegvis öka energieffektiviteten i transportsektorn, bryta fossilberoendet och minska klimatpåverkan. Regeringen har slagit fast att Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Redan i dag kan vi se att arbetet ger resultat, där bland annat försäljningen av fordonsgas slår nya rekord och andelen miljöbilar är stor. Vi arbetar just nu med direktiv till en utredning om hur vi går vidare med nästa steg för att nå denna vision. Jag räknar med att denna utredning ska kunna tillsättas under våren. Vad gäller frågorna om investeringsbehov och förhållandet mellan energianvändning och välfärd är det självklart att tillgång på miljövänlig energi till acceptabla priser är en nödvändighet. Problemet är dock inte i första hand den fysiska tillgången på drivmedel. International Energy Agency gjorde nyligen bedömningen att marknaden kommer att förses med tillräckliga kvantiteter drivmedel. Problemet, skrev IEA, var att den globala omställningen till nya bränslen går för långsamt och att möjligheterna att nå tvågradersmålet minskar förfärande fort. Regeringen kommer därför att fortsätta ha en hög ambitionsnivå i strävan att göra Sverige oberoende av fossila bränslen. Vi är övertygade om att det är bra både för miljön och för jobben.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Som statsrådet mycket riktigt påpekade ställde jag i januari en fråga. Den är inte exakt likadan som interpellationen, utan jag ser interpellationen som en följd av frågan. I den skriftliga frågan undrade jag hur statsrådet och regeringen arbetade för att säkerställa att den svenska ekonomin inte skulle drabbas av en befarad minskning till följd av en minskad global oljeproduktion. Som svar fick jag ett antal punkter på det som regeringen hade vidtagit för att man skulle komma ur den befarade situationen. Man pekade även då på att detta var ett långsiktigt arbete. När jag fick detta svar tyckte jag att det fanns anledning att gå vidare och föra ett samtal om detta svar och denna utveckling. Det var anledningen till att jag ställde denna interpellation. Där förändrade jag frågeställningen lite grann och ville att statsrådet skulle utveckla sin syn på sambandet mellan energianvändning och välfärd och hur det i dagsläget i så fall ser ut och hur det i framtiden kan komma att utvecklas. Jag ville också ha reda på vilka investeringar och kostnader som statsrådet anser kommer att krävas per år fram till 2030 för att uppnå fossilfrihet. Det tycker jag är en lite annorlunda frågeställning och en vidareutveckling av problematiken. Svaret på interpellationen är dock i princip likadant som svaret på hur man skulle komma åt detta med oljeberoendet. Regeringen har själv satt som mål att man ska bygga upp en fossilfri fordonsflotta till 2030. Om man ska klara av det måste man ha åstadkommit ett antal resultat redan nu. Det är nämligen på det sättet att de bilar som planeras och har börjat produceras till viss andel kommer att finnas kvar år 2030. Vi behöver alltså redan nu få fram den här typen av resultat. Det långsiktiga innebär att det redan nu skulle ha börjat ge effekt, annars riskerar vi att tiden springer ifrån oss. Jag vill att vi ska komma en bit längre i denna utveckling än vad vi så här långt har lyckats med, även om vi har kommit en bit på vägen. Det är utifrån denna situation jag tycker att vi ska föra samtalet. Då räcker det inte längre med att bara resonera om framtida oljeproduktionsbortfall, utan man måste redan nu kunna peka ut hur de närmaste åren kommer att se ut för att just åstadkomma det resultatet. Jag frågar alltså än en gång: Finns det något mer än de saker ministern har redovisat här?
Fru talman! Som jag har angett i svaret har regeringen vidtagit flera åtgärder. Faktum är att många av de satsningar som regeringen har genomfört inom energi och klimatområdet på senare år har haft just särskilt fokus på transportsektorn. Vi har gjort omfattande satsningar när det gäller forskning kring energieffektiva fordon, förnybara drivmedel och andra generationens biobränslen. Vi har infört miljöbilspremie, supermiljöbilspremie och demonstrationsprogram för elfordon. Vi har skärpt miljöbilsdefinitionen och utökat skattenedsättningen på biodrivmedel. Varför gör vi detta? Jo, det beror på att vi vet att transportsektorn är den stora utmaningen om vi ska lyckas hålla oss under tvågradersgränsen. Vi har haft en fantastisk utveckling i Sverige från 1970 och framåt om man ser till hur samhället som helhet har lyckats minska oljeberoendet. 1970 var 80 procent av all vår energikonsumtion fossil, och 40 år senare är vi nere i halva det - 40 procent. Det är en fantastisk utveckling. Tittar vi på transportsektorn kan vi dock konstatera att 98 procent av alla drivmedel i Sverige var fossila 1970. 40 år senare är 95 procent fortfarande fossila - nästan hela utmaningen återstår. Det är just därför regeringen har slagit fast den internationellt sett ganska unika ambitionen att Sverige ska lyckas se till att vår fordonsflotta är fossiloberoende till 2030. Det är en oerhört ambitiös målsättning; jag tror att få länder kan peka på något motsvarande. Att vi har slagit fast den visionen beror dock på att vi ser precis det Krister Örnfjäder pekar på: Om vi inte har rätt målsättningar och gör rätt saker i dag riskerar vi att bygga fast oss i en energiinfrastruktur eller i transporter som kommer att generera fossila utsläpp i årtionden framöver. Det stämmer att den bil som rullar ut från fabriken i dag kommer att rulla om tio år också. Det är väldigt viktigt att vi ser till att vi har incitament och styrmedel som styr så att vi ökar andelen förnybara bränslen och uppmuntrar alla de konsumenter som faktiskt vill välja en miljövänlig bil när de står inför att byta ut den bil de redan har. Men att redan i dag peka ut alla de åtgärder som kommer att krävas för att vi ska kunna nå visionen för 2030 skulle jag säga vore ganska oansvarigt. Vi vet att vi har ett antal konkreta styrmedel som fungerar, inte minst de generella med koldioxidskatten och skattebefrielsen för biodrivmedel. Vi vet dock också att nya tekniska genombrott, nya innovationer, ständigt kommer att ske. Vår uppgift från politikens sida är att vara med och driva fram dessa men också att anpassa oss till nya förutsättningar och nyttja de goda lägen som kan komma utmed vägen. Vår roll är att sätta upp ambitiösa målsättningar och ange ramarna. Genom de mål och åtgärder vi hittills har satt för omställningen i Sverige till 2050 och när det gäller omställning av fordonsflottan till 2030 har vi redan tagit stora steg för att peka ut i vilken riktning Sverige och svensk transportsektor faktiskt behöver gå.
Fru talman! Som jag sade tidigare har regeringen satt som mål att Sverige ska bygga upp en fossilfri fordonsflotta till 2030. Jag tar ett exempel. Om vi säger att våra fordon har en medellivslängd på 15 år, vilket är ganska nära sanningen, måste alla de fordon som säljs från 2015 vara fossilfria för att målet ska uppnås - för att 100 procent ska kunna ersättas med fossilfria fordon till 2030. År 2011 var det mindre än 1 procent av alla fordon som såldes som var fossilfria. Etanolfordon kan knappast räknas eftersom energinettot vid etanolproduktion är lågt. Det krävs för närvarande i de flesta fall lika mycket eller mer fossila bränslen i jordbruket och för transporter av råvaror och färdigvaror för att producera etanol som den mängd som erhålls i form av etanol. Jag tror inte, och förmodligen ingen annan heller, att det är möjligt att 100 procent av de fordon som säljs är fossilfria 2015. Det är två och ett halvt år kvar. Det är inte heller sannolikt att det kommer att vara 100 procent år 2030. Jag använder statsrådets egen beskrivning: från 98 procent till 95 procent på 40 år. Nu har vi 18 år kvar. Det verkar inte troligt. Alltså måste vi vidta fler åtgärder. Nu har ministern själv i svaret hänvisat till att hon räknar med att en utredning ska kunna tillsättas under våren. Då blir jag lite nyfiken, naturligtvis. Först skulle jag gärna vilja ha reda på vad den har för tidsaspekter. När ska den vara klar? Och om den nu ska tillsättas under våren, är det för mycket begärt att vara så pass nyfiken att man ställer frågan: Hur ser direktiven ut? Dem måste ju ministern kanske inte ha skrivit färdigt men åtminstone nu i mitten på mars månad verkligen ha funderat på. Då skulle jag på något sätt kunna ställa det i relation till någonting annat. Jag vill gärna ha reda på detta eftersom ministern i sitt svar hänvisar till IEA, det vill säga International Energy Agency, och deras information och uträkningar. Då tänker jag så här: Finns det inget material i Sverige utan att vi måste gå till dem för att få en redovisning av hur det kommer att se ut om 18 år? Om det inte finns - om vi inte har brutit ned siffrorna till svensk nivå - återstår ju också detta arbete. Det är väl inte det, hoppas jag, som utredningen ska göra. Men det kanske är nödvändigt; det vet inte jag. Ministern har möjlighet att svara nu. Jag kanske kan få lite information så att jag kan bli lite lugnare.
Fru talman! Poängen med interpellationsdebatterna är att vi hjälps åt att ta kunskapen till en högre nivå. Utredningens uppdrag kommer inte att vara att definiera statistik. Vi har god statistik i Sverige. Skälet till att jag redogör för vad IEA pekar på är att IEA är den mest välrenommerade internationella organisationen som har hjärnkoll på internationella energiutvecklingar och också i förhållande till den gemensamma klimatutmaningen. Ibland är det klokt att titta utanför landets gränser för att se vilken kunskap som finns där. Krister Örnfjäder ställer frågan till mig hur välfärd och energianvändning hänger ihop. Det är viktigt i den här diskussionen att konstatera att problemet när det gäller fordonsflottan inte är transporterna. Transporterna är många gånger svaret på hur vi kan nå ett ökat välstånd och en ökad välfärd i vårt land. Det är de som gör det möjligt för oss att transportera oss, att ta oss till jobbet varje dag. Det är det som möjliggör global handel, gör det möjligt att exportera och att importera. Problemet är alltså inte själva transporterna. Problemet är transporternas negativa bieffekter, det vill säga de utsläpp som transportarbetet genererar så länge som man är beroende av fossila bränslen. Därför är det utsläppen vi ska koncentrera oss på att jaga, inte bilister eller de som väljer att köra bussar eller lastbilar. Målsättningen måste vara att man ska kunna köra bil, buss eller lastbil eller för den delen arbetsmaskiner, oavsett om det är i samhället eller i jordbruket, med gott samvete och kunna tanka sina fordon med gott samvete. Utgångspunkten för regeringens långsiktiga politik på det här området är att utifrån generellt verkande styrmedel å ena sidan se till att sätta pris på de utsläpp som fossila bränslen genererar och å andra sidan, med samma generellt verkande styrmedel, se till att stötta de förnybara drivmedlen så att de får lättare att ta sig in på marknaden. Men vi vet också att de generella styrmedlen kan vi behöva komplettera med mer riktade styrmedel som främjar bland annat teknisk utveckling. Vi kommer att behöva vidta fler åtgärder. Det kommer att behövas nya verktyg i verktygslådan för att vi ska kunna nå visionen till 2030. Det är just därför som jag kommer att tillsätta en utredning om fossiloberoende fordonsflotta. Även om Krister Örnfjäder nu är väldigt angelägen om att få tidig information är jag ledsen att jag inte kan ge honom det. Men vi sitter och skriver på direktiven på departementet just nu, och så snart vi är färdiga med dem kommer vi att fatta ett regeringsbeslut. Då lovar jag att Krister Örnfjäder och alla andra som är intresserade av att bidra i den här utvecklingen och den här debatten kommer att veta exakt vad utredningen kommer att ha för uppdrag.
Fru talman! Jag ser fram emot att också få reda på tidsaspekten för det uppdraget. Om man ska kunna använda de kunskaper som utredningen ska bidra med gäller det, tycker jag, att den kommer så fort som möjligt, eftersom tiden rinner i väg. Min åsikt är att det är bråttom och att vi ligger efter redan i dag. Jag har ingenting emot de åtgärder som ministern är förespråkare för. Och som ministern märker av både frågeställningen och interpellationen har jag inte på något sätt ifrågasatt just de delarna. Jag vill veta när det slutgiltiga resultatet kommer och om det kommer att fungera. Energiförsörjningen är en fråga som vi måste behandla både med och vid sidan av de klimatförändringar som sker. Ytterligare en aspekt som måste vägas in är att det finns investeringsbehov. Men såvitt jag vet är de inte kartlagda. Jag vet heller inte att det finns någon plan för hur eller när de ska kartläggas, om det inte kommer i utredningen där jag i så fall får svaret. Annars får jag ställa en ny fråga någon gång i juni eller juli, eftersom det står i svaret att den ska komma under våren. Frågan som jag vill ställa är: Vilket ansvar ser regeringen att den har för att reda ut de olika frågeställningarna och möjligheterna och för att leda energiomställningen mot tydliga mål och med tydliga åtgärder? Jag tänker så här: Om regeringen inte ser en tydlig roll för sitt agerande, hur kan då regeringen förutse att energiomställningen ska kunna snabbas upp och drivas på så att de högt uppställda målen nås? Kan regeringen med nuvarande kunskap och information bedöma om hundra procent fossilfria bränslesystem till 2030 är realistiskt eller inte?
Fru talman! Jag är den första att understryka att regeringen har en väldigt viktig roll i att se till att energiomställningen i transportsektorn i hela samhället verkligen kommer till stånd. Det var just därför som Alliansen lade stor energi under förra mandatperioden på att utforma och sedan sluta en av världens mest långtgående och långsiktiga klimat och energiöverenskommelser, som riksdagen sedan har ställt sig bakom. Vi tar den uppgiften på allvar och ser till att vi från politikens sida slår fast långsiktiga målsättningar och långsiktiga spelregler som gör det möjligt för de aktörer som ska investera och bidra i omställningen att fatta rätt investeringsbeslut och kunna vara delaktiga. Det är vårt uppdrag att slå fast målen, ange färdriktningen och garantera att det finns långsiktigt verkande styrmedel, både generella och de gånger som vi behöver gå in med mer riktade styrmedel, för att kanske knuffa in en gryende teknik på marknaden. Det finns behov av nya verktyg, och det som utredningen kommer att få i uppdrag är att titta på och analysera hur långt vi kommer med de verktyg som vi redan har och vilken typ av verktyg vi skulle behöva addera för att kunna fullfölja och förverkliga visionen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Men det är också viktigt att se att det finns fantastiska möjligheter för Sverige i den här utvecklingen. Det är därför som regeringen väljer att storsatsa på forskning kring till exempel andra generationens biodrivmedel. Det är därför som vi väljer att satsa på demonstrationsprogram för elfordon kring förnybara drivmedel, för det här är den typ av teknik som hela världen snart kommer att efterfråga. Om vi kan se till att vi är duktiga på den forskningen och utvecklingen och att vi har svenska företag som har tagit tätpositionen i den utvecklingen kan vi också se till att globala klimatutmaningar kan leda till jobb och företagande här hemma. Då gör vi gott för klimatet samtidigt som vi gör gott för tillväxten och miljön.